Vi anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag. Utskottet föreslår även en mindre redaktionell justering av lagtexten. Den föreslagna utvidgningen av Tullverkets förundersökningsrätt är ett steg i rätt riktning. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet måste förstärkas ytterligare. Inte minst måste Tullverket ges bättre möjligheter att förhindra att stöldgods förs ut ur landet. Detta arbete pågår både inom myndigheten och inom Regeringskansliet. Detta skulle vara en effektiv åtgärd för att motarbeta de utländska stöldligor som begår brott i Sverige. Tullverket bör därför ges befogenhet att stoppa och beslagta misstänkt stöldgods vid gränsen. Sådana ökade befogenheter har efterfrågats av såväl Tullverket självt som av Polismyndigheten och Kustbevakningen. Som framgår har riksdagen också tidigare gjort ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt utreda en ökad befogenhet för Tullverket att stoppa och kvarhålla gods i väntan på överlämnande till polis. Det är enligt utskottets mening angeläget att en utökad befogenhet för Tullverket att stoppa och beslagta misstänkt stöldgods vid gränsen kommer på plats så snart som möjligt. Dessutom bör Tullverkets brottsbekämpande uppdrag stärkas. Utöver de akuta behoven pekar mycket på att Tullverket framöver kommer att behöva ett antal ytterligare verktyg för att bekämpa den brottslighet som blivit alltmer internationell. Jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att bekämpa brottsligheten.

Fru talman! Det betänkande som riksdagen debatterar och ska besluta om i dag behandlar dels regeringens proposition om utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket, dels två följdmotioner väckta av Moderaterna respektive Kristdemokraterna. Den utvidgade förundersökningsrätten innebär att Tullverket ges rätt att inleda förundersökning även gällande brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. Det är klokt att ge Tullverket utökad förundersökningsrätt, och det är ett enigt utskott som ställer sig bakom propositionen. Men det räcker inte. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag behöver stärkas betydligt mer, inte minst för att stoppa utländska stöldligors härjningar i Sverige. Utländska stöldligor står för mängder av bostadsinbrott och en majoritet av andra grova stölder av bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Men trots uppmaningar från brottsbekämpande myndigheter saknar Tullverket ännu befogenhet att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet. Enligt polisen kommer utvecklingen med stöldligornas framfart att fortsätta. Enligt Svensk Försäkring förs årligen stöldgods till ett värde av 1-2 miljarder kronor ut ur landet. Vid sidan av det ekonomiska värdet är detta grovt integritetskränkande brott. Det handlar om inbrott i bilar och så vidare, som drabbar ett stort antal människor i Sverige. Stora vinster, liten upptäcktsrisk och låga straff är starkt bidragande orsaker till att stöldligorna härjar just i Sverige. Tullverket behöver därför ges befogenhet att stoppa stöldgods vid gränsen. Det är en åtgärd som skulle vara effektiv för att motarbeta stöldligorna genom att kraftigt begränsa deras möjligheter att verka i Sverige. De utökade möjligheterna för Tullverket har länge efterfrågats, och det är dags att de kommer på plats. Vi moderater vill stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag. Utöver möjligheten att stoppa stöldgods vid gränsen behövs ytterligare ett antal verktyg för att bekämpa den brottslighet som blivit alltmer internationell. Vi vill därför se en samlad översyn av myndighetens möjligheter att bekämpa brott. Det är glädjande att det är ett enigt utskott som föreslår att riksdagen bifaller de två motionerna från Moderaterna respektive Kristdemokraterna och riktar ett tillkännagivande till regeringen om att stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Jag noterar ändå att det inte är med någon större entusiasm som Socialdemokraterna ställer sig bakom tillkännagivandet. Det har jag full förståelse för, för än en gång blir det uppenbart att vi har en regering som inte förmår att leverera ökad säkerhet och trygghet till medborgarna. Polisen konstaterade redan 2015 att utländska stöldligor står för en mycket betydande del av stöldbrotten i Sverige, och riksdagen riktade för snart två år sedan ett tillkännagivande till regeringen om att ge Tullverket befogenheter att stoppa och kvarhålla gods vid gränsen. Men mycket lite händer. Regeringen har inte tillsatt någon utredning som kan föreslå skarpa lagändringar för att få bukt med problematiken. Finansministern hänvisar till att det pågår arbete med en promemoria i Regeringskansliet. Någon tidsplan redovisas dock inte för riksdagen. Det hänvisas också till myndighetens eget arbete och myndighetssamverkan. Det är naturligtvis viktigt att myndigheten gör vad den kan inom ramen för sina befogenheter för att förhindra den här typen av brottslighet, och myndighetssamverkan är ofta ett kraftfullt verktyg. Men för att verkligen nå i mål krävs också att myndigheterna har rätt verktyg i form av en effektiv lagstiftning. Socialdemokraterna är fortfarande svaret skyldiga. När vi kan ha en ny lagstiftning på plats som ger Tullverket rätt att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet?

Fru talman! Det är fredag kväll. De hade precis gått och lagt sig. Tidigare hade höstens första snöblandade regn fallit. Nu när löven är borta kan man skymta grannens knutlampa. Närmare än så är det inte till grannen. De bor kvar på gården fastän de börjar bli lite skröpliga. De har varit pensionärer i några år, men de trivs så bra. Det här stället är deras hem och deras trygghet, och det har också varit deras utkomst. De har levt på det som gården har gett. Här har de sett sina barn växa upp. Det skulle bära dem emot att flytta, men av praktiska skäl har de övervägt det. Deras son bor tolv mil därifrån i Jönköping, och det var också han som hörde av sig till mig för några år sedan. Paret vaknade upp av att lampan på uthuset går igång. Det är ett så kallat närhetsrelä, det vill säga när någon kommer i närheten tänds lampan. Någon är där. De ringde till polisen, men polisen kunde inte komma. Det var fredagskväll, och då måste polisen stå utanför en dansrestaurang och se att ingenting händer där. Polisen kunde inte åka. Paret gick ned och tittade efter att dörren var låst, och det var den. Lampan släcktes efter ett tag, men de vågade inte gå ut och titta. Inte heller kunde de somna om. De kokade lite kaffe och bredde var sin macka. Sedan blev det kanske några timmars sömn. Dagen efter ringde de till sonen, som kom dit och tittade. Någonting var borta. Det här hände för några år sedan, så jag kommer inte ihåg exakt vad som var stulet. Detta drabbar så många människor. När jag tog över som rättspolitisk talesperson 2014 var det precis just om sådana här händelser som folk började höra av sig till mig. Det är fråga om många centerstyrda kommuner i glesbygden där det är långt till närmaste polis och där människor inte känner sig sedda av rättsväsendet. Otryggheten har vuxit sedan dess. Detta är ett stort bekymmer. Vi tog tag i detta och började resa runt för att träffa företagare, polis och drabbade. Man kände en stor frustration. Trots att man kände att det fanns ett bra bevisläge - det fanns bilder i mobiltelefoner, registreringsnummer till bilar och signalement - lades utredningarna vilande i brist på spaningsuppslag, som det hette, fastän man tyckte att det fanns en hel del spaningsuppslag. Det gick så långt att man på vissa orter tog lagen i egna händer och begick andra brott mot människor man misstänkte begick dessa stölder. Det är naturligtvis inte heller bra. I det här läget är förtroendet för rättsstaten hotat, och det är allvarligt. Rättsstaten är ett fundament i demokratin, och den måste vi bevara. Vi funderade över varför det är så här. Vi kom fram till att åklagarna, och kanske också polisen, antagligen tycker att det är för lågt straffvärde för dessa brott. Varje brott enskilt är inte så allvarligt mätt i ekonomiska termer, men när de läggs på hög och skapar otrygghet på en hel ort blir det en allvarlig kränkning, ett allvarligt hot, mot tryggheten som måste bekämpas. Vår idé var att försöka åstadkomma en skärpning av straffen, en förhöjning av straffvärdet, genom att adressera precis den typen av systematiska stölder. Vi kom tillbaka till justitieutskottet i frågan och fick med oss övriga allianspartier, som tyckte att vi hade en god idé. Vi fick sedermera också med oss resten av justitieutskottet, och sedan när frågan prövades i kammaren fick vi majoritet för den. Detta hände 2015. Nu berättar regeringen att det är en produkt på väg fram, och det är mycket välkommet. Men fem år har gått, och det är ett par år för sent. Det här borde vi ha gjort tidigare. Men bättre sent än aldrig! Detta var en komponent. En annan komponent är precis det vi diskuterar i dag, nämligen tullens befogenheter. När de ser att stöldgods är på väg att lämna landet ska de kunna ingripa. Det har blivit bättre på vissa håll. Det är också väsentligt att samarbetet mellan tull och polis fungerar, och det gäller även samarbetet över gränser. Ibland kanske polisen inte hinner till en hamn, men de kan varsko sina kollegor på andra sidan vattnet så att de kan ta andra stöldligor. Det handlar mycket om att sprida medvetandet och ha internationellt samarbete genom framför allt Europol. Europol har varit till stor nytta i arbetet, och man har knäckt ett par ligor som har härjat efter Norrlandskusten med hjälp av Europols samverkansmöjligheter. Det är oerhört viktigt. Något annat som är av väsentlig betydelse är den polisiära kapaciteten. Ett skäl till att man inte åker på larm när det äldre paret känner sig oroligt, någon bryter sig in i deras uthus, är att man måste stå någon annanstans. Det finns för lite polisiära muskler som kan skapa trygghet ute i lokalsamhällena. En av de absolut viktigaste punkterna i januariavtalet är 10 000 fler polisanställda så att man har tid att åka på larmen även när det äldre paret ringer.

Fru talman! Vi kristdemokrater anser att den föreslagna utvidgningen av Tullverkets förundersökningsrätt är ett steg i rätt riktning. Vi anser också att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet behöver förstärkas ytterligare. Inte minst måste Tullverket ges bättre möjligheter att förhindra att stöldgods förs ut ur landet. Det skulle vara en effektiv åtgärd för att motarbeta de utländska stöldligor som begår brott i Sverige. Internationella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Polismyndigheten bedömer att internationella brottsnätverk står för närmare hälften av bostadsinbrotten och nästan alla organiserade stölder av exempelvis personbilar, bildelar och båtmotorer. Internationella brottsnätverk ligger också bakom omfattande butiksstölder, fickstölder och åldringsbrott. Stöldligornas framfart kostar brottsoffer och försäkringsbolag flera miljarder kronor årligen. De bidrar även till ökad otrygghet och en stigande frustration över myndigheternas oförmåga att komma till rätta med problemet. Arbetet mot stöldligor är en viktig uppgift för vårt rättssamhälle, och det krävs att myndigheter samarbetar och att ytterligare åtgärder vidtas för att bryta den eskalerande trenden av stöldligors verksamhet i Sverige. Tullverket är en myndighet som kan bidra med viktiga insatser i arbetet, och jag kan se ett behov av förändrade regler och en tydligare och utökad uppdragsbeskrivning för att göra tullens arbete effektivare. Fru talman! Kristdemokraterna vill stärka tullens brottsbekämpande verksamhet och gränsskydd. Tullverket är i dag för starkt inriktat på att bara vara en uppbördsmyndighet med huvuduppgift att kontrollera införsel av punktskattepliktiga varor och driva in skatt. Man söker också efter narkotika och illegala vapen, men tullen har för svaga befogenheter. Det är en del i den kedjan som har gjort att Sverige kallas för ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Endast 3 procent av inbrotten i Sverige klaras upp. Tullen tvingas i dag se på när misstänkt stöldgods lämnar landet och saknar ett tydligt uppdrag i regleringsbrevet att kontrollera utförsel. Tullen behöver i ökad utsträckning bli en gränsskyddsmyndighet som kan beivra alla typer av brott vid gränsen. Inte minst bör utförsel av varor kontrolleras betydligt hårdare. Våra gränser har blivit allt porösare, trots att vi rent geografiskt befinner oss i en gynnsam situation med långa kuststräckor. Det dåliga gränsskyddet är en anledning till att antalet inbrott är så högt och att uppklaringen är så låg. Fru talman! Vi måste stärka Tullverkets befogenheter med hjälp av ett antal reformer. Tullen bör få ett förtydligat och utökat uppdrag. Det är ett faktum att både enskilda och företagare drabbas hårt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt då stöldligor agerar i vårt land och det råder ett flöde av stöldgods ut över gränserna. Jag vill ge ett exempel ur verkligheten. I slutet av förra året träffade jag en Icahandlare som har sin verksamhet nära gränsen till Norge. Han har drabbats flera gånger av inbrott och stölder med både stora kostnader och påverkan på sin verksamhet. Hans direkta budskap till mig var att se till att tullen skärper kontrollen vid gränsen eftersom stöldgodset från hans affär lämnar Sverige denna väg. Det är ett problem som han delar med många medborgare och företag i vårt land. De stängda gränserna just nu på grund av coronasituationen har medfört att stöldbrotten minskat i vårt land. Anledningen är troligtvis att stöldligor inte längre kan färdas på samma sätt mellan länderna. Det visar på det behov som finns av en större kontroll vid gränsen så att stöldligorna inte börjar operera på samma sätt igen när pandemin släpper sitt grepp. Vi kristdemokrater visar med våra förslag att vi är beredda att ge Tullverket en tydlig inriktning, men man kan konstatera att hittills har den tydliga aktiviteten i verklig handling uteblivit från regeringens sida, trots att det finns ett antal tillkännagivanden från riksdagen. Det är verkligen dags att det sker en förändring. Fru talman! Vid riksdagens frågestund den 25 maj i år angav inrikesminister Mikael Damberg att regeringen kommer att återkomma med förslag om förändringar som ska ge Tullverket nya befogenheter vad gäller möjligheten att hindra stöldligor från att föra ut stöldgods ur landet. Som svar på en skriftlig fråga från min sida i juni uppger Magdalena Andersson, som är ansvarig för Tullverket, att frågan om att ge Tullverket utökad befogenhet att ingripa vid utförsel av misstänkt stöldgods för närvarande bereds inom Regeringskansliet och att en promemoria håller på att tas fram. Min uppmaning är att regeringen lyssnar på riksdagens tillkännagivande och verkställer uppdraget att ge Tullverket möjlighet att vara en aktiv part i att motverka internationella stöldligors verksamhet i Sverige. Det hade varit intressant att höra regeringens representant i denna debatt, Inga-Lill Sjöblom, klargöra detta. Kommer riksdagen att få en proposition med förslag om att ge Tullverket utökade befogenheter i höst, och vilka utökade befogenheter kommer att föreslås? Fru talman! Det är glädjande att en majoritet av utskottet ställt sig bakom ett tillkännagivande som anger att det är angeläget att utökad befogenhet för Tullverket att stoppa och beslagta misstänkt stöldgods vid gränsen kommer på plats så snart som möjligt. Jag vill avsluta med att säga att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet är av stor vikt. Genom de förslag som lagts fram utvidgas visserligen Tullverkets rätt att inleda förundersökning, men det är viktigt att man också får möjlighet att i högre grad stoppa stöldgods vid vår gräns. Därför tillstyrker jag det tillkännagivande som gjorts av utskottet.

Fru talman! Jag tackar för en hittills spännande debatt i ett viktigt ämne för oss och, tror jag, många väljare. Vi liberaler är ju i själ och hjärta kosmopoliter. Vi ser oss själva som en del av världen. Vi gillar att resa och upptäcka nya saker. Vi är inte rädda för nya intryck. Vi gillar att ta med oss saker hem från våra resor, hit till Sverige. Jag tror att det i grunden är så man bygger ett starkt samhälle - genom att hitta pusselbitar från hela världen och samla dem här i vårt lilla hörn av den stora världen. Jag tror att det är så vi människor kan växa - genom att möta varandra i världen, genom att ta del av varandras kulturer och av intryck och uttryck runt om vår jord och genom att bygga något eget här hemma. Fru talman! Vi liberaler ska vara ärliga med att ganska mycket har gått vår väg under ganska många år nu. Världen har blivit mer och mer globaliserad. Sverige har i högre och högre grad blivit en del av den stora världen, och det är så fantastiskt. Det är så bra, för vi skulle aldrig klara oss ensamma. Människor som tror att Sverige kan vara en liten isolerad klick högst uppe i norr eller som tror att man kan stänga in sig i sin lägenhet på Södermalm eller i sin stuga utanför Söderhamn, de har ju fel. Vi måste vara en del av världen; det är bara så vi kan bygga både välstånd i kulturen och välstånd i ekonomin. Men, fru talman, när världen är alltmer öppen, när människor och företag, varor, kapital och tjänster rör sig friare kommer de delar av samhället - ganska små men ändock - som ägnar sig åt ljusskygg verksamhet också att röra sig friare.

Fru talman! Det är av det skälet som det har varit viktigt för oss liberaler att i arbetet med att stärka hela rättskedjan också se till att stärka tullen. När vi pratar hela rättskedjan kan det handla om fler poliser, men vi har också drivit på för och fått fler tulltjänstemän. Det blir en otroligt viktig del. Men ska vi ha fler tulltjänstemän är det såklart helt avgörande att de tulltjänstemännen har befogenheter och resurser att utföra ett gott arbete. Det blir orimligt, fru talman, att inte göra båda dessa saker samtidigt. Därför är det här förslaget väldigt bra. Det finns fortfarande en hel del människor i det här landet, kanske framför allt bland dem som inte själva ägnar sig åt kriminalitet, som tror att tulltjänstemän är några Kling och Klang som står i färjeterminalen när man kanske köpt en 75:a för mycket och är lite nojig. Men det är ju inte det som är modern tullverksamhet. Modern tullverksamhet är en sofistikerad underrättelseverksamhet. Det är en verksamhet där man går på tips och underrättelser och bygger ett troligt case för att någon smugglar stora kvantiteter av till exempel vapen eller narkotika eller något annat som vi inte vill ha in i det här landet. Då blir det uppenbart att när tullen har den typen av kapacitet, när man har visat att man är duktig på underrättelser och på att hitta de riktigt fula fiskarna, är det rimligt att man får större befogenheter att till exempel inleda förundersökningar. Utvidgad förunder-sökningsrätt för Tullverket I arbetet med att stärka rättskedjan har tullen och polisen ett nära samarbete; det har vi varit inne på i denna debatt. Det finns nu ytterligare ett nytt projekt inom tullen, ett test, där man inte bara haffar någon eller håller kvar någon och väntar på att polisen ska komma utan i stället går sida vid sida. Det kan också vara ett sätt att lösa detta. Men vill man stärka rättskedjan och använda de resurser som vi faktiskt investerar i, till exempel fler tulltjänstemän, är det viktigt att det tullen gör också blir en avlastning för polisen. Det blir det om tullen själv kan inleda förundersökningar, om det mandatet utvidgas. Fru talman! Vi liberaler är väldigt glada för att tullen gör ett sådant fantastiskt jobb. Vi är glada för att vi lyckats stärka hela rättskedjan. Vi är glada för att vi får fler tulltjänstemän, och vi är glada för att vi kommer att få se utvidgade befogenheter - med det här förslaget utvidgad förundersökningsrätt. Sverige måste vara en del av världen, och min upplevelse är att vi för att fortsätta med globaliseringen och fortsätta utvidga Sveriges roll i världen och världens roll i Sverige också behöver se till att knipa de allra fulaste fiskarna. Jag yrkar bifall till förslaget.